Fru talman! Saila Quicklund har frågat inrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att ytterligare stävja förekomsten av matchfixning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som idrottsminister som ska svara på interpellationen. All idrott bygger på rent spel och idrottsrörelsen både har och tar ett stort ansvar för att upprätthålla rent spel. Det är en överlevnadsfråga för idrotten och nödvändigt för att upprätthålla idrottens förtroende hos såväl sina medlemmar som hos allmänheten. Att underlätta för idrottsrörelsen att ta detta ansvar är inte minst min och regeringens uppgift. Matchfixning är därför en ständigt återkommande fråga i min dialog med idrottsrörelsen. Tjänstemän från berörda delar av Regeringskansliet deltar även i de möten med idrottsförbund, Svenska Spel och berörda myndigheter i arbetet mot matchfixning som Riksidrottsförbundet leder. Dessa möten är ett viktigt komplement till det aktiva arbete mot matchfixning som de olika aktörerna bedriver. Den 24 september beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas med uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering. Även om det inte är utredarens huvudsakliga uppdrag så är direktiven när det gäller matchfixning tydliga. Regeringen lägger fast att matchfixning är ett hot mot idrotten samt att det är viktigt att vadhållning inte skadar idrotten och att idrotten kan ha ett inflytande över vilka idrottsliga resultat som vadhållning ska tillåtas på. Utredaren har bland annat i uppdrag att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att motverka spelrelaterad matchfixning och lämna förslag till ny lagstiftning. Utredaren ska även analysera om det bör regleras i vilken utsträckning som idrottstävlingar ska få användas som spelobjekt.
Fru talman! Tack, idrottsministern, för svaret! Jag hoppas på en bred samsyn i frågan om matchfixning. Jag tar också upp frågor om våldet både på och utanför läktarna. Våld och hot inkräktar på idrottens värdegrund. Det är viktigt att vi ser över och framhåller detta. Uppgjorda eller manipulerade matcher, även kallat matchfixning, som jag framhåller i min interpellation, har ökat i Sverige de senaste åren och är ett växande hot mot svensk elitidrott. Vi är i nuläget här i landet relativt förskonade från illegalt spel och matchfixning i organiserad form, men som med annan brottslighet kan vi också räkna med ganska stort ett mörkertal. Den nyligen inledda rättegången i Kristianstad är i sig unik. För första gången kan vi se åtalade i tre led: från spelare till mellanhand och framför allt till den person högre upp i hierarkin som initierat fixandet med matchen. Denna rättegång möjliggörs mycket tack vare av att en av spelarna har anmält dessa händelser. De människor som organiserar spel i illegal form kring våra elitmatcher ställs nu äntligen till svars. Problemet kan vara att många spelare inte vågar ge sig till känna. Därför blir det ett mörkertal. Jag hoppas att denna rättegång kan leda till att man tydligt sätter ned foten, så att problemet med organiserat spel om våra elitmatcher inte blir för stort. Brå släppte nyligen en rapport kring problemet med matchfixning. I den skriver man att utredningar kopplade till matchfixning är tidskrävande och komplexa. Det krävs många gånger kartläggningar av transaktioner och internationell rättshjälp för att bevisa mutbrott. Rapporten framhåller det som jag tidigare nämnde, nämligen att det är svårt att få personer att vittna. Det är väldigt tydligt. Fru talman! Vilka aktörer är det som agerar inom denna typ av brottslighet? Hur går man till väga med manipuleringen? Hur sker rekryteringen av spelare och domare, och vilka marknader existerar fusket på? I vilka spelformer, och hur finansieras det? Detta är viktiga frågor som också Brå framhåller och som vi har ett ansvar att hålla koll på. Därför vill jag också fråga: Hur avser idrottsministern att gå vidare med de frågeställningar som Brå uttrycker i sin rapport?
Fru talman! Jag vill också tacka Saila Quicklund för interpellationen. Det känns bra att vi kan enas över parti och blockgränserna i den här frågan. Precis som Saila Quicklund påpekar är detta inte ett så utbrett fenomen i Sverige som i en del andra länder, men det ger desto större anledning till att tidigt hålla ögonen på det och se till att vi kan samverka över olika gränser för att motverka det. Jag är som sagt väldigt glad över att vi har en god samverkan på nationell nivå, inte minst med Riksidrottsförbundet, och att inte minst den nya ledningen i Riksidrottsförbundet tar frågan på mycket stort allvar. Vi har haft den ordningen, och den gällde också under tidigare regeringar, att vara väldigt öppna för de synpunkter som kommer från idrottsrörelsen när det gäller om och hur regeringen borde agera i den här frågan. Hittills har det inte kommit några sådana synpunkter. Det tycker jag är ett bevis på att samarbetet fungerar väldigt väl. Nu avvaktar vi de rättsprocesser som är i gång. Jag vill inte kommentera dem medan de pågår. Vi vet fortfarande inte hur utfallet kommer att bli eller om det föranleder ytterligare analys och kanske också diskussion om lagändringar eller andra åtgärder. Tills vidare kan jag nöjt konstatera att den utredning som regeringen nu har tillsatt på spelområdet också kommer att behandla matchfixningsfrågorna. Det bidrar till att vi fortsätter att hålla fokus på de här viktiga frågorna.
Fru talman! I sitt svar till mig hänvisar ministern till den spelutredning som ministerns kollega Ardalan Shekarabi har sjösatt. Ministern hänvisar till att utredaren bland annat ska "bedöma om andra åtgärder behöver vidtas för att motverka spelrelaterad matchfixning och lämna nödvändiga författningsförslag". En av de saker som jag nämnde i mitt första anförande är den rädsla som spelare kan ha för att över huvud taget gå till polis och rättsväsen. Jag vill framhålla att det är särskilt viktigt att idrottsutövare ska känna sig trygga i sitt utövande och att den eventuella lagstiftning som behövs tar hänsyn till idrottarens möjligheter att slå larm på ett tryggt och rättssäkert sätt. Den uppenbara följden kan självklart bli svårigheter i att rekrytera unga till idrottsrörelsen, att sponsorer börjar tveka och att också supportrar sviker idrottsrörelsen, vilket vore väldigt olyckligt. Riksidrottsförbundets nye ordförande Björn Eriksson skrev i en debattartikel i Aftonbladet att spelbolagen i sig bäddar för fixade matcher genom att erbjuda fler olika alternativ inom exempelvis fotbollsmatcher, såsom röda kort och antal gjorda mål. Vi vet också att inkast förekommer där. I sitt svar på min interpellation skriver ministern att i den spelutredning som har presenterats ska utredaren också "analysera om det bör regleras i vilken utsträckning som idrottstävlingar ska få användas som spelobjekt". Jag anser att problemet är lika stort för idrotten som för spelbolagen. Onlinespelbolag som innehar EU-licens tillåter inte kontanter, som är det som kriminella uteslutande jobbar med. Elektroniska transaktioner som är spårbara är något som de verkligen skyr. Men det handlar också, fru talman, om spelglädjen, att de som spelar ska känna sig trygga med det spelbolag som de har valt. Misstankar om fusk riskerar att döda spelglädjen och ge spelbolagen svårigheter att attrahera kunder. För de spelbolag med branschuppdrag - jag talar främst om ATG, som har ett tydligt ansvar gentemot travsporten - skulle ett vikande spelintresse vara ekonomiskt förödande. Jag tänker på de 30 000 arbetstillfällen som finns i travsporten. Just det organiserade spelet, matchfixningen, är en viktig fråga att kolla på i och med den nyligen lanserade utredningen, där man avser att ta fram en helt ny licensmodell för spel. Det är, fru talman, en förtroendefråga för svensk idrott. Fair play är ledord för allt idrottsutövande. Det är annars stor risk att idrottsevenemang och idrottsrörelsen i sig får ett dåligt rykte i och med det här. Det här och frågan kring våldet både på och utanför våra arenor är centralt i arbetet med att göra idrottsevenemang till trivsamma tillställningar. Jag vill gärna ta upp det eftersom det är centralt för att idrotten inte ska tappa sin attraktionskraft. Alliansregeringen föreslog bland annat ett polisregister med uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud och att idrottsorganisationer ska ha rätt att ta del av det och behandla uppgifter i registret i syfte att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in. Den nuvarande regeringen har aviserat maskeringsförbud. Jag är glad över att det verkar finnas samförstånd i frågan och att Socialdemokraterna har anslutit sig till linjen om att omreglera den svenska spelmarknaden.
Fru talman! Jag kan bara återigen konstatera, precis som Saila Quicklund gjorde i sitt anförande, att det finns en bred samsyn kring de här frågorna. Konstigt vore det väl annars. Vi värnar alla om en stark idrottsrörelse i Sverige. Det är klart att den här typen av avarter riskerar att undergräva förtroendet för idrottsrörelsen om vi inte agerar så kraftfullt som jag tycker att vi har gjort och som vi naturligtvis ska fortsätta att göra i framtiden. Jag tycker att vi med den här debatten återigen har visat att vi förmår samarbeta över parti och blockgränserna i viktiga frågor - i det här fallet handlar det om idrottsrörelsen. Jag välkomnar det och ser fram emot en fortsatt dialog med Saila Quicklund och Moderaterna i frågan.
Fru talman! Jag är också jätteglad över att det finns en samsyn. Jag tycker att det är viktigt att vi för ett resonemang kring frågorna för att tydliggöra att vi delar varandras åsikter och att det är väldigt viktigt för idrotten. Det är en förtroendefråga, om något. Jag tycker att det är väldigt bra att Riksidrottsförbundet, polisen, Svenska Spel och Åklagarmyndigheten redan nu har byggt upp ett bra samarbete. Vi har också det här med att man kan ringa in och tipsa om man misstänker någon form av matchfixning och så vidare. Många insatser är på gång. Jag känner mig nöjd med ministerns svar. Vi går i samma riktning och så vidare. Jag tycker att debatten, om vi ska kalla den för det, var väldigt värdefull för många som undrar: Vad händer? Finns det skillnader i åsikterna kring det här? Jag tackar ministern för interpellationsdebatten.